Herr talman! Birger Nilsson nämnde med all rätt att de anställda är besvikna. Det är jag också. Jag tycker att hela frågan om Partner i Östersund av koncernledningen har skötts på ett sätt som lämnar en hel del övrigt att önska. Jag vill så svara på de direkta frågor som Birger Nilsson har ställt till mig. Han frågar om man inte bör svara på brev. Det bör man självfallet göra. Brevet från fackklubben var dock ett mera allmänt hållet uttalande, och jag har sedan det uttalandet kommit till min kännedom haft flera kontakter med fackklubbens ledning. Så sent som föregående vecka har vi haft överläggningar i den här frågan. Jag vill alltså påstå att vi i industridepartementet fortlöpande har hållit oss informerade om fackets synpunkter på utvecklingen vid Partner i Östersund. Birger Nilsson omnämner att jag inte gett något löfte om ersättningsindustri. Nej, det har jag inte gjort helt enkelt därför att det inte är min sak att göra detta. Däremot har jag bestämt hävdat att en koncern av denna omfattning och med den kontaktyta som den har i svenskt och internationellt näringsliv bör kunna till Partner i Östersund lägga en ersättningstillverkning eller ersättningsindustri i stället för den som nu inte har någon marknad. Vi är från statsmakternas sida beredda att stödja sådana projekt. Vi är också beredda att i samband med besked från koncernledningen beträffande möjligheterna till alternativ produktion ge ett klart besked om det förväntade IG-lånet. Men det förutsätter att koncernen ger ett klart positivt besked beträffande sysselsättningen i Partner.

Herr talman! Jag vill först vidhålla min uppfattning att den som bekläder posten som industriminister i vårt land ändå har ett ansvar när det gäller att skaffa fram ersättningsjobb till människor som är eller blir arbetslösa. Vidare vill jag upprepa denna fråga: Vad fick Nils Åsling för svar från Kinnevikskoncernen när han skrev till koncernen och krävde bättre informationer? Det skedde före semestern i fjol. I juli månad gjorde industriministern ett uttalande i Radio Jämtland, där han var inne på frågan om att det borde skaffas fram en ersättningsindustri i stället för det här företaget. Jag håller med industriministern om att Kinnevikskoncernen inte är någon fattig kusin från landet, som någon har uttryckt det, därför att man redovisar en ganska bra vinst för 1977 och man har höjt utdelningen till aktieägarna. Därför vill jag sluta med att ställa denna fråga till industriministern: Är det ändå inte skäl att ställa krav på ett företag, som höjer aktieutdelningen, att också slå vakt om de anställda människorna och göra någonting för att de skall få behålla jobben och tryggheten?
Herr talman! Beträffande den sista frågan, om att ställa krav på företag, har jag som bekant gjort det också i detta fall, vilket t.o.m. — något som förvånar mig - föranlett kritik från den socialdemokratiska partipressen i Östersund, där man talar om att jag ställer för hårda krav på företagen och att de inte uppfyller dessa krav. Jag är alltså medveten om att anspråken på företagens sociala ansvar får ställas i relation till deras förmåga att uppfylla kraven, finansiellt och på annat sätt. Här tycker jag det finns anledning hoppas att Kinnevikskoncernen aktivare än man hittills visat hjälper till med att trygga ersättningsjobb, eventuellt ersättningsindustrier. Vad jag hade talat om i radio och som Birger Nilsson refererade till var att om produktionen av motorsågar vid Partner av en eller annan anledning inte var lönsam, så förutsatte jag att koncernen hjälpte till med att skaffa dit ersättningstillverkning av en eller annan art. Birger Nilsson vill veta vilket svar jag fått från Kinnevik. Kontakterna med företrädare för Kinnevik har varit talrika, om inte från min sida så dock från departementets sida. Det besked jag kan ge är att vi har haft en regelrätt förhandling om Partners möjligheter att leva vidare, där vi har hävdat att man från Kinneviks sida borde förlägga en alternativ tillverkning till Östersund. Vi har också, under den bestämda förutsättningen att man kan garantera sysselsättning åt ett rimligt antal personer, utfäst att vi också skulle kunna vara beredda att ge en viss finansiell hjälp för Partners fortsatta verksamhet. Om detta inte sker från företagets sida kan vi självfallet inte medverka, men vi är då beredda att söka andra lösningar för att säkra sysselsättningen vid AB Partners fabrik i Östersund.

Herr talman! Herr Åsling har haft nio månader på sig för att arbeta med den här saken, och han har i Radio Jämtland lovat att han t.o.m. skulle ägna semestern i fjol åt den. I dag säger industriministern — om jag fattat honom riktigt — att den insats som industridepartementet kan göra är att bevilja lokaliseringsstöd, om företaget presterar ett gångbart objekt. Det tycker jag är litet väl tunt. Däremot är det alldeles riktigt att det har förekommit kritik i den socialdemokratiska pressen. Vi arbetar som bekant i mycket nära samarbete med fackföreningarna, och vi reagerar hårt mot sådana nedläggningar av företag eller nedskärningar av arbetsstyrkan. Som herr Åsling vet har vi i centrala Jämtland inte mycket att erbjuda som alternativ sysselsättning till de människor som blir arbetslösa. Jag skall i eftermiddag ha kontakt med de ansvariga inom facket på AB Partner i Östersund, och jag skulle därför vilja fråga herr Åsling: Vad skall jag säga till dessa människor för att lugna deras djupa oro?
Herr talman! Beträffande den sist framställda frågan kan jag försäkra Birger Nilsson att man inom facket i Östersund, helt oberoende av den förmedling av kontakter som Birger Nilsson är beredd att göra, är medveten om att förhandlingar med Kinnevikskoncernen pågår. Eftersom det, som jag anförde redan i mitt inledande svar, inte finns några konkreta resultat är det skäl man bör ange att förhandlingarna skall fortgå tills vi uppnår ett positivt resultat i en eller annan riktning. Birger Nilsson har råkat ut för några missförstånd. Det är inte fråga om att bevilja mera lokaliseringsstöd till Partner. Stödet har f. ö. varit förknippat med vissa finansiella engagemang också på annan ort för Kinnevikskoncernen i de diskussioner som påbörjades redan när Partner etablerades i Östersund. Vi har inom industridepartementet hävdat att om Kinnevikskoncernen vill lösa dessa problem bör koncernen också slå vakt om sysselsättningen i den omfattning som rimligtvis kan begäras. Det är ändå en mycket kraftig och mycket beklaglig reducering av sysselsättningsnivån som har aktualiserats. Sedan får vi försöka att, så fort det finns några möjligheter till det, fortsätta arbetet med att lokalisera alternativ sysselsättning till Östersund. Under alla förhållanden kommer i det inre stödområdet, dit Östersund hör, att behövas nya krafttag för industrier. Där hoppas jag att Birger Nilsson är beredd att lämna sin medverkan. Det är tyvärr så att det konkurrensklimat och den ekonomiska situation som vi befinner oss i, bl.a. till följd av åratals försummelser tidigare, gör det synnerligen besvärligt att nu skaffa ersättningsindustrier. Där måste man vara beredd att ta nya krafttag, och det är vi beredda att göra i Östersunds kommun.

Herr talman! Jag känner till att företaget redan har fått visst ekonomiskt stöd av samhället. Om jag inte tar fel har det först och främst gällt ett driftsstöd med 9 milj.kr. ur investeringsfonden. Vissa lokaliseringslån som företaget tidigare fått har också efterskänkts. Företaget begär även ett industrigarantilån på 4 milj.kr. Jag tycker sannerligen att industriministern, som ju beviljar sådana här generösa ekonomiska förmåner, borde ställa som villkor för att få dessa pengar att driften skall fortsätta och att företaget skall göra vad det kan för att skaffa sysselsättning åt dessa förtvivlade människor. Det är skäligt att samhället ställer sådana villkor när man betalar ut skattepengar. Jag skulle vilja ge industriministern rådet att ta ett fastare grepp om företagen i de här sammanhangen. Det kan ändå inte vara riktigt, herr industriminister, att sprida ut skattepengar till företag och samtidigt säga att frågor om ersättningsindustrier och nedtrappning av antalet anställda får ankomma på företagen själva att suveränt avgöra.

Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande nr 29 återfinns bl.a. frågan om möjlighet att anordna offentliga utskottsutfrågningar. Den är inte ny utan har flera gånger tidigare varit föremål för utskottets och kammarens prövning. Jag kan därför, herr talman, i dag fatta mig mycket kort, och jag har en känsla av att kammarens ledamöter kommer att uppskatta min lapidariska framställningskonst. Låt mig börja med att påpeka att det här inte handlar om offentliga utskottssammanträden i den meningen att vi skall ha överläggningar och fatta beslut i utskotten inför öppna dörrar. Därvidlag föreslås ingen förändring jämfört med nuvarande ordning. Jag vill, herr talman, understryka detta, därför att det i debatten gång på gång har förekommit missförstånd härvidlag. Reservanternas förslag går ut på att man skall kunna inbjuda personer till ett sammanträde för att ställa frågor till dem på områden där de kan förutsättas ha speciella, intressanta kunskaper. Det kan naturligtvis gälla politiker, ämbetsmän, vetenskapsmän och företrädare för arbetsmarknadens parter, för att nu bara nämna några kategorier. En minoritet i utskottet skall kunna få till stånd en sådan offentlig utskottsutfrågning. Det förtjänar understrykas att det här är ett system som med stor framgång har tillämpats i en rad andra länder. I själva verket torde det, herr talman, i de västerländska demokratierna vara vanligare med offentlig utskottsutfrågning av det här slaget än motsatsen. Med all säkerhet skulle offentliga utskottsutfrågningar kunna tillföra vårt politiska liv en hel del nytt och värdefullt.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 Utskottet förutsätter här att de problem som berörs i motionen 1425 av Olle Svensson m.fl. skall kunna tas upp till prövning i den utredning om riksdagens arbetsformer som arbetar sedan några år tillbaka. Jag vill understryka att det verkligen är att hoppas att så sker och att det här blir fråga om en skyndsam och reell prövning av motionen. Jag vill understryka detta därför att vi förra året sände förslaget om offentliga utskottsutfrågningar till samma utredning för prövning. Någon sådan har emellertid icke kommit till stånd inom utredningen, och det är orsaken till att vi nu i den reservation som jag just har yrkat bifall till återkommer med förslag till konkret beslut. Herr talman! Utvecklingen av riksdagsledamöternas arbetssituation påkallar en översyn av det slag som är begärt i motionen. Om översynsutredningen anser att en sådan översyn ej bör komma till stånd eller att ett annat forum är lämpligare bör utredningen ge detta till känna, och då bör andra former prövas för att föra frågan framåt.

Herr talman! Riksdagsutskottens arbete är en viktig del av riksdagens arbetsformer. Detta har fastslagits i olika sammanhang. I propositionen 40 från år 1970 behandlades utskottens betydelse. Där fastslogs att de ärenden som riksdagen skall fatta beslut i måste vara grundligt förberedda innan de läggs fram för avgörande och att denna beredning ombesörjes i utskott. Med utgångspunkt iden dåvarande utskottsorganisationen — med utskott indelade i avdelningar — diskuterades också ledamotsantalet. Det anfördes att ett lågt antalledamöter medför att ordinarie ledamot kan komma att saknas från parti av icke obetydlig storlek. Mot denna bakgrund är det märkligt att bestämmelser som svarar mot uppfattningen att olika partier bör beredas möjlighet att medverka i utskottens arbete saknas i den nya enkammarriksdagen. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi i motioner, bl.a. i anslutning till förslaget till ny grundlag, hävdat att varje partigrupp vilken motsvarar parti som vid valet till riksdagen fått minst 4 96 av rösterna i riket skall äga rätt att besätta en plats i varje utskott. Att vårt förslag inte blev föremål för någon mera ingående prövning från övriga partier i samband med grundlagens behandling kan möjligen — om man vill vara välvillig — bero på att då fungerade en ordning för fördelning av utskottsplatserna, som gjorde att alla partier medverkade i utskottsarbetet. Visserligen var inte vpk företrätt i samtliga utskott men i flertalet. Från enkammarriksdagens början tillämpades nämligen en ordning med procentuell fördelning av utskottsplatserna. Detta innebar att vpk med 17 mandat erhöll 11 ordinarie utskottsplatser under den första treårsperioden. När partiet vid 1973 års val ökade till 19 mandat erhölls 13 ordinarie utskottsplatser. Partiet har dessutom innehaft suppleantplatser i ett par utskott där ordinarie ledamot saknats. Men denna ordning var inte baserad på några av riksdagen fastställda regler utan byggde på förhandlingar partierna emellan. Svagheten i denna ordning kom till uttryck efter 1976 års val. Av någon anledning frångick socialdemokraterna då den tidigare tillämpade ordningen och erbjöd vänsterpartiet kommunisterna högst 8 platser. Detta antal utskottsplatser byggde inte på någon matematisk grund utan var helt godtyckligt. När ingen överenskommelse kunde nås ledde detta till att vpk kom att stå helt utanför utskottsarbetet. Detta inverkade negativt på utskottens beredning av ärendena, det försvårade riksdagens arbete och försämrade förutsättningarna för ett parti i riksdagsarbetet. Vi fann det angeläget att riksdagen fastställer regler för partiernas representation i utskotten. Därför föreslog vi i en motion 1977 att utredningen om riksdagens arbetsformer skulle få i uppdrag att framlägga erforderliga förslag. Konstitutionsutskottet menade dock att utredningen torde vara oförhindrad att ta upp frågor om bl.a. utskottens sammansättning till övervägande och avstyrkte därför motionsyrkandet. Av betydelse i sammanhanget är den argumentation utskottet anförde för att samtliga partier bör delta i utskottsarbetet: ”Erfarenheterna av arbetet i riksdagsutskotten efter enkammarreformen visar att den beredning i utskott som riksdagsärendena underkastas har utomordentligt stor betydelse inte minst ur informationssynpunkt för de enskilda riksdagsledamöterna. Utskotten har till sitt förfogande kvalificerad sekreterarpersonal som biträder utskotten med utredningar och föredragningar av ärendena. I ökad omfattning förekommer att upplysningar inhämtas utifrån genom remiss till myndigheter, organisationer etc. eller genom s.k. hearings inför utskotten. Genom de studiebesök utskotten företar både inom landet och utomlands får utskotten värdefull information som har stor betydelse för riksdagsarbetet. Mot angiven bakgrund är det självfallet av stort intresse för alla de i riksdagen representerade partierna att delta i utskottsarbetet. Även från allmän synpunkt får det anses mindre tillfredsställande att den nuvarande ordningen för val till utskott kan leda till att parti helt ställs utanför utskottsarbetet.” Utskottets av riksdagen godkända uttalande ansågs vara en viljeyttring för att frågan borde lösas. Utredningen om riksdagens arbetsformer tog också upp ärendet till behandling, men ansåg sig inte kunna ta ställning till de olika metoder som prövades innan riksmötets början i oktober. Därför anfördes att överenskommelser mellan partierna var den enda möjlighet som då stod till buds. Olika förslag förekom i de diskussioner som följde, exempelvis att vpk:s suppleanter skulle byta plats med ordinarie ledamot vid behandling av egna motioner och få möjlighet att foga reservationer vid betänkandet. Socialdemokraterna gick dock ifrån sin tidigare ståndpunkt i denna fråga. Nästa steg blev då att suppleanterna kunde få yttra sig från sin plats och även foga mening till utskottsbetänkandet. Denna lösning har dock saboterats av de borgerliga partierna. Ingen kan säga annat än att vpk på allt sätt sökt medverka till en ordning som skulle underlätta riksdagens arbete. Vi har accepterat provisorier i avvaktan på en slutlig lösning. När förslaget om att tilldela vpk suppleantplatser i tolv utskott förelades kammaren, underströk vpk:s gruppledare C.-H. Hermansson att vi accepterat detta just som ett provisorium, bl.a. för att underlätta kammarens och kansliets arbete. Han betonade att för att detta system skall fungera måste det emellertid finnas möjligheter för vpkrepresentanterna att i utskotten avge reservationer. Nu har vi det säregna förhållandet att ledamöter från andra partier klagar över att vpk-yrkanden till enhälliga utskottsbetänkanden gör att ärendebehandlingen i kammaren drar ut på tiden längre än man beräknat, samtidigt som dessa partier hindrar en vettig lösning av frågan genom att vpkrepresentanterna nekas yttranderätt och rätt att reservera sig i utskotten. Hur länge skall detta orimliga förhållande, att ett parti hindras arbeta på samma sätt som andra partier, tillåtas fortsätta? Hur länge skall vissa partier fortsätta att sabotera kammarens arbete? Nyligen fann talmannen anledning att tillskriva partigrupperna rörande den dåliga närvaron vid debatter, därför att detta skadar riksdagens anseende. Tydligen behöver det sägas ifrån också om vissa partiers agerande i utskottsfrågan. Även detta skadar riksdagens anseende. När enda resultatet var att vpk tilldelats tolv suppleantplatser men ingen lösning uppnåtts i fråga om yttranderätt i utskotten och rätt att foga mening till utskottsbetänkanden, tog vi på nytt upp frågan i en motion till årets riksmöte. Vi menade att utredningen om riksdagens arbetsformer borde få i uppdrag att snarast framlägga förslag till sådana ändringar eller tillägg i riksdagsordningen att alla i riksdagen representerade partier skall ha rätt att delta i utskottsarbetet. Vi har på intet sätt underskattat det arbete som lagts ned i utredningen för att hitta lösningar. Flera olika alternativ har där arbetats fram. Men det borde vara av intresse för var och en som verkligen önskar komma fram till en lösning att kommittén har riksdagens uppdrag att komma med förslag. Det är därför något märkligt att konstitutionsutskottet yrkar avslag på motionen. Om man ser att den viljeyttring utskottet gav uttryck för förra året ännu inte lett till något resultat, borde det vara angeläget att nu beställa förslag till lösningar. Jag utgår fortfarande från vad riksdagen sade i denna fråga vid föregående tillfälle: att beredning i utskott har utomordentligt stor betydelse för de enskilda ledamöterna, att informationen i utskotten har stor betydelse för riksdagsarbetet, att det är av stort intresse för alla i riksdagen representerade partier att delta i utskottsarbetet och att det är mindre tillfredsställande att nuvarande ordning kan leda till att parti ställs utanför utskottsarbetet. Detta var vad konstitutionsutskottet och riksdagen sade för ett år sedan. Jag vill fråga företrädarna för de olika partierna i konstitutionsutskottet: Detta gäller väl alltjämt, eller hur? Vänsterpartiet kommunisterna har visat god vilja att söka provisoriska lösningar. Vår principiella uppfattning är att alla partier som klarar fyraprocentsspärren vid val till riksdagen också skall vara representerade i utskotten. Trots vår vilja att godta provisorier råder fortfarande det orimliga förhållandet att vpk-representanterna i utskotten inte får plädera för vårt partis motionsförslag och ej heller foga sin mening till utskottsbetänkandena. Vi tvingas att i kammaren utveckla argumentation i frågorna som normalt skulle finnas med i utskottsbetänkandena. Vi har gjort detta utan att ta onödig tid i anspråk, men tilltagande nonchalans i utskotten kan framtvinga längre debatter. Från vpk har i flera sammanhang påtalats hur knapphändigt våra motioner behandlas i vissa utskott. Detta bådar inte gott för kammarens arbete. Vi har om en stund ett ärende där även konstitutionsutskottet — som borde vara föregångare i fråga om arbetssätt — avfärdar en motion utan den minsta argumentation. Det gäller frågan om utskottens mandattid. När det gäller frågan om utskottens sammansättning vet jag inte vad som dikterar konstitutionsutskottets avstyrkande av vpk-motionen. De för alla uppenbara orimligheterna i nuvarande förhållanden måste också vara uppenbara för utskottets ledamöter. Det är möjligen en blandning av olika ståndpunkter som leder fram till utskottets ställningstagande, en blandning av uppfattningarna att förra årets utskottsskrivning räcker, att utredningen skall komma med förslag utan ytterligare uttalande från riksdagen och kanske även bristande vilja att nå en lösning. Utskottsledamöterna kan naturligtvis själva ange vad som varit avgörande. Det saknar inte betydelse för frågans fortsatta öde. Förra året nöjde vi oss med vad utskottet skrev i anledning av motionen. Nu kan vi inte göra detta. Därför ber jag, herr talman, att få yrka bifall till motion nr 315. De argument för vår motion som jag här har anfört skulle, herr talman, ha kunnat stå i en reservation till konstitutionsutskottets betänkande nr 29. Att så inte är möjligt beror uteslutande på att vissa partier inte ens önskat medverka till en provisorisk lösning av utskottsfrågan. Vår inställning sammanfaller med vad konstitutionsutskottet och riksdagen förra året anförde om önskvärdheten av att alla i riksdagen företrädda partier kan delta i utskottsarbetet. Vår motion syftar till att snarast undanröja ett orimligt förhållande i riksdagsarbetet. Ju förr desto bättre!

Herr talman! Riksdagen har rykte om sig att vara en högst konservativ inrättning, men ändå har det faktiskt skett en hel del förändringar i dess arbetsformer under senare år. Konservatismen yppar sig i att man alltid slår ifrån sig med händer och fötter när det väcks förslag om reformer, men efter hand börjar de nya idéerna ändå slå igenom. Det dröjde länge innan riksdagsmännen fick egna rum, det dröjde länge innan vi fick en ordentlig samordning mellan utskottens och kammarens arbete, det dröjde länge innan vi fick en rimlig planering av kammarens sammanträden, det dröjde länge innan vi fick någorlunda rättvisa regler för kammardebatterna — men allt detta har ändå kommit till slut. Det finns naturligtvis alltid ledamöter som finner det störande att ändra på vedertagna regler, men det finns ändå tillräckligt mycket förnuft och framsynthet här i kammaren för att ge kraft åt en ständig förnyelse. Och det är verkligen inte bara de yngsta och de grönaste som vill ändra på allting — i många fall är det tvärtom de äldsta och mest erfarna ledamöterna som har en klar blick för otympligheter i arbetsordningen. En av de mera omvälvande motionerna i år kommer t.ex. från förste vice talmannen Torsten Bengtson, en motion om en omläggning av budgetarbetet som vi får möjlighet att diskutera vid ett senare tillfälle. Jag skulle vilja nämna några sådana här reformförslag som ännu inte har mognat till genomförande. Först frågan om öppna utskottsutfrågningar. När den tanken väcktes för något tiotal år sedan — framför allt i en minnesvärd motion av herrar Ahlmark och Fälldin — var det ännu högst ovanligt att utskotten skaffade sig muntlig information genom att tillkalla speciella föredragande från departementen eller andra utomstående experter. Efter hand har det blivit allt vanligare, och utfrågningar är numera en stadgad praxis i riksdagens arbete. Men ännu rör det sig bara om utfrågningar bakom lyckta dörrar. I folkpartiet menar vi att det vore en fördel om utskotten också kunde få arrangera öppna utfrågningar där allmänheten och pressen hade tillträde. En sådan ordning skulle tjäna flera syften. Den skulle ge utskotten ett bättre beslutsunderlag. Den skulle ge möjlighet till kompletterande information utöver de upplysningar som ges i propositioner och remissammanställningar. Den skulle ge berörda intressegrupper en möjlighet att få direktkontakt med riksdagen. I vissa fall skulle den kunna skapa möjlighet för riksdagsmännen att skaffa sig information från vetenskapsmän och andra experter. Den skulle också bidra till informationsspridning och offentlig debatt kring de politiska frågorna. Det klagas ju ofta över att kammardebatterna är sega och tråkiga — om allmänheten och massmedierna fick tillträde till en del utskottsutfrågningar borde det kunna bidra till att höja intresset för riksdagens arbete och åter sätta riksdagen i centrum för opinionsbildning och politisk debatt. Argumenten mot det här förslaget har rört sig på flera plan. Dels tror jag att det under åren har förekommit en hel del missförstånd, som Anders Björck berörde. Man hart.ex. trott att vi skulle vilja göra alla utskottssammanträden offentliga, men det har ingen någonsin föreslagit. Den ordning som årets reservanter vill genomföra innebär ju bara att vissa utfrågningar skall kunna bli offentliga när en kvalificerad minoritet så begär. Givetvis bör möjligheten till utfrågningar bakom lyckta dörrar bevaras även i framtiden för sådana fall där det finns goda skäl för sekretess. Dels har det förekommit praktiska invändningar mot förslaget. Hur skulle det gå till att hålla offentliga utfrågningar i de nuvarande utskottsrummen? har man frågat. Ja, det går uppenbarligen inte. Men det finns ju faktiskt andra lokaler att tillgå här i huset, och inom några år skall riksdagen enligt det nyss fattade beslutet flytta tillbaka till Helgeandsholmen. Det bör då inte vara någon större svårighet att inreda nya lokaler som kan användas för det här ändamålet. Det andra reformförslaget som jag vill ta upp är idén om att sammanföra flera ärenden till samtidiga avgöranden enligt vad som framförs i motionen 216. Jag är för min del helt övertygad om att den idén kommer att slå igenom inom några år. Utskottet pekar i sitt betänkande på att en viss utveckling iden här riktningen redan inletts, och med den växande arbetsbelastning vi nu har i riksdagen kan det rimligen inte dröja länge innan vi på allvar börjar se över själva uppläggningen av ärendebehandlingen i kammaren. Här finns det i stort sett två vägar att gå. Antingen försöker vi minska antalet betänkanden från utskotten genom att sammanföra flera motioner i samma betänkande, eller också accepterar vi ett sammanförande av voteringar i flera olika ämnen till en och samma tidpunkt, 1. ex. en gång per dag. Den första lösningen har en del som talar för sig. Riksdagsordningen ger inte besked om hur många betänkanden som utskotten skall dela upp sina överväganden i. Teoretiskt sett skulle det vara fullt möjligt att låta utskotten avge ett enda betänkande per riksmöte och därefter votera om de olika punkterna i det betänkandet. Så långt lär det väl knappast gå, men det finns å andra sidan ingen anledning att betrakta den nuvarande uppspjälkningen av utskottens överväganden i många olika betänkanden som given en gång för alla. En större koncentration är fullt möjlig. Även den andra lösningen — att sammanföra voteringarna i flera ärenden till en och samma tidpunkt — borde vara värd att överväga. Den principen tillämpas i åtskilliga andra parlament, och det finns ingen anledning i världen att just den svenska riksdagen skall bita sig fast i en arbetsordning som innebär att riksdagsledamöterna får sämre möjligheter att fullgöra sina viktiga uppdrag. Jag är medveten om att det finns en del som inte håller med mig på den sista punkten. Enligt en besynnerlig men vitt spridd missuppfattning skulle riksdagsuppdraget framför allt gå ut på att sitta här i kammaren och vid lämpliga tidpunkter delta i omröstningar. Jag tycker det är på tiden att ta itu med den missuppfattningen. Alla här i kammaren vet att riksdagsuppdraget är ett mycket mångskiftande arbete. Det inbegriper kontakter med väljarna, med organisationer, med experter och med förvaltningstjänstemän. Det består i inläsning och arbete med motioner, interpellationer och frågor. Det rymmer också ett omfattande arbete inom de olika riksdagsgrupperna, i kommittéer och beredningsorgan, i partiorganisationerna och i studieförbunden. Många riksdagsmän är ledamöter i ämbetsverkens lekmannastyrelser och i andra statliga organ, inte minst offentliga utredningar. Och det finns mycket man skulle kunna tillägga: en riksdagsman som vill göra ett bra jobb måste följa med i pressen, ta del av nya rön och erfarenheter åtminstone på de egna specialområdena och skaffa sig en någorlunda bred orientering i allmänna samhällsfrågor. Herr talman! Jag tror att vi har en ganska intensiv reformperiod framför oss vad gäller riksdagens arbetsformer. Med den omfattning som den statliga verksamheten och styrningen numera har har det blivit mycket svårare att utöva en verkningsfull politisk kontroll. Stora uppgifter som tidigare hanterades på politisk nivå har förts ner till ämbetsverken. På det planet finns numera en viss politisk bevakning genom lek mannastyrelserna, men mycket talar för att det är en helt otillräcklig metod för demokratisk kontroll. En av de stora frågorna framöver måste bli hur riksdagen skall kunna få en bättre insyn i myndigheternas arbete och bättre möjlighet att diskutera inriktningen på olika offentliga insatser. Det kommer med all säkerhet att kräva nya kontaktformer, kanske också ökade kansliresurser för riksdagsutskotten och partigrupperna. En annan stor fråga är hur vi skall fördela våra insatser mellan kammaren och utskotten. F.n. hinner utskotten bara träffas några timmar i veckan, medan kammardebatten mal på, för det mesta inför relativt tomma bänkar, under flera dagar i veckan. Det är inte säkert att detta är en klok avvägning. I fjol väckte jag en motion om att vissa funktioner i kammaren borde överföras till öppna utskottssammanträden, en motion som vederbörligen avslogs. Ändå kan vi ju konstatera att det faktiskt är ett slags öppna utskottssammanträden som vi har här i kammaren. Under den här punkten ser jag idel kolleger från konstitutionsutskottet på talarlistan. Senare i dag får vi höra ledamöter från jordbruksutskottet, lagutskottet och andra utskott. Den fråga som man då kan ställa och som jag skulle vilja be de närvarande riksdagskollegerna fundera något över är om det är särskilt vettigt att föra dessa gruppsamtal i en huvudsakligen tom kammare. Kanske skulle det kännas mer meningsfullt att välja en något mindre lokal — att låta utskotten debattera inför öppen ridå och därefter ge kammaren tillfälle att ta ställning till utskottens betänkanden utan diskussion. Jag säger inte att detta är en problemfri lösning, men den förtjänar åtminstone att övervägas. Två av de motioner om förändringar i riksdagens arbetsformer som väckts vid årets riksmöte förklaras av utskottet vara besvarade med att samma slags frågor kan aktualiseras i den s.k. översynsutredningen. Jag vill gärna sluta med att betona att vi har stora förväntningar på den utredningen. Författningsutredningen och grundlagberedningen gick ju med ganska lätt hand över riksdagens arbetsformer. Man förklarade att vidare reformer på det området borde bero intill dess att det hade vunnits en del erfarenheter av det nya enkammarsystemet. Nu har vi tillräcklig distans för att på allvar ta itu med just den här dimensionen av den stora författningsreformen. Jag utgår därför från att översynsutredningen tar ett rejält spadtag och inte nöjer sig med små detaljjusteringar i riksdagsordningen. Just nu, när vi står inför en återflyttning till Helgeandsholmen, är det den rätta tiden att fundera noga över hur riksdagen skall fungera i framtidens samhälle ett samhälle som i väldigt många avseenden skiljer sig från det där de nuvarande arbetsformerna växte fram. Jag ber att få yrka bifall till KU:s betänkande på punkterna 1, 2,4 och 5 och till reservationen vid punkten 3.

Herr talman! I det nu aktuella KU-betänkandet behandlas, som framgått av de tidigare inläggen i debatten, en rad motioner om arbetet i riksdagen. Utskottet avstyrker motionerna eller anser dem besvarade med hänvisning till den sittande utredningen om riksdagens arbetsformer. Flera av de frågor som tas upp i motionerna är nämligen sedan länge aktualiserade i utredningen, och en del av dem har utredningen redan grubblat en hel del över. Utskottet är enigt på alla punkter utom en, nämligen den om offentliga utskottsutfrågningar. En moderat och en folkpartist i utskottet har i en reservation föreslagit att riksdagen omedelbart skall anta en ändring i riksdagsordningen för att möjliggöra offentliga utskottsutfrågningar. Anders Björck och Daniel Tarschys har nyss yrkat bifall till reservationen. Nu är det på det sättet att även den här frågan har aktualiserats inom utredningen om riksdagens arbetsformer och står upptagen på den lista över ärenden som utredningen har att gå igenom. Utskottsmajoriteten hänvisar till detta och anser således att riksdagen bör vänta med ett ställningstagande tills vi får se vad utredningen kan komma fram till. Det tillhör snarast rutinen i riksdagen att vi inte föregriper en utredning, men eftersom Anders Björck och Daniel Tarschys har argumenterat i sak och yrkat bifall till reservationen vill också jag göra några kommentarer i sak. Det finns naturligtvis skäl som talar för öppna utskottsutfrågningar. Det har framgått av de anföranden vi har hört men det finns också skäl som talar emot, och jag vill för min del säga att jag fortfarande — vi har diskuterat den här frågan många gånger i kammaren — är tveksam till förslaget som sådant. Det är jag av olika skäl. Om det blev vanligt med utskottsutfrågningar skulle det innebära en betydande ökning av den tid som går åt för att bereda ärendena. Det skulle i sin tur kräva en omläggning av riksdagsarbetet även i övrigt. Det är t.ex. inte säkert att vi skulle kunna ha kvar kravet på att alla frågor som väckts skall beredas och behandlas i riksdagen eller att vi skulle kunna ha kvar den fria förslagsrätt som vi av tradition har i den svenska riksdagen. Reservanternas förslag att en minoritet skulle ha rätt att begära offentliga utfrågningar skulle, om det ville sig illa, kunna användas som ett medel att medvetet förhala beslut. Utskottsarbetet, som nu är inriktat på en noggrann sakbehandling av ärendena, skulle onekligen få en annan karaktär. Jag är inte alls säker på att vi skulle få ut så mycket av offentliga utfrågningar som vi nu får av de utfrågningar som vi regelmässigt har i utskotten. Utfrågningarna skulle, såväl för utskottsledamöterna som för de utfrågade, bli mer av en uppvisning för en större publik. Dessutom är det så att det av sekretesskäl skulle vara svårt att ha offentliga utfrågningar i många frågor av intresse. T. ex. i konstitutionsutskottet får vi ofta vid utfrågningar del av uppgifter som är av betydelse för bedömningen av en fråga men som vi inte får föra vidare.

Just det exemplet visar på svagheterna i förslaget. Det var faktiskt på det sättet att ekonomiministern under den utfrågningen gav utskottets ledamöter en hel del upplysningar som var sekretessbelagda. Om utfrågningen varit offentlig, skulle ekonomiministern ha fått disponera sitt anförande och sina svar på frågorna på ett sådant sätt att han uteslutit de delar som var sekretessbelagda. Därmed skulle hela utfrågningen ha blivit av betydligt mindre intresse för utskottets ledamöter. En sådan utfrågning skulle också ha haft ett begränsat intresse för allmänheten. Den diskussionen skulle ha fått ungefär samma karaktär som en interpellationsdebatt eller en allmän debatt här i kammaren. Över huvud taget tror jag att mycket av den karaktär av förtrolig meddelelse som utskottsutfrågningarna nu har skulle komma att försvinna vid offentliga utskottsutfrågningar, vilket jag tycker skulle vara till skada. Därmed har jag alltså sagt att det finns en hel del skäl som talar emot förslaget. Utredningen har möjligheter att pröva dem och väga skälen för och emot; sedan får vi se vad som blir resultatet av denna avvägning. En annan fråga som varit föremål för behandling i utskottet och som redovisas i betänkandet är frågan om utskottsrepresentationen. Vi har haft att behandla en motion från vänsterpartiet kommunisterna. Nils Berndtson har nyss yrkat bifall till den. Han klagade i sitt inlägg över att utskottet inte tillstyrkt den. I klämmen yrkas att ”riksdagen beslutar att utredningen om översyn av riksdagens arbetsformer ges i uppdrag att snarast framlägga förslag till ändringar eller tillägg i riksdagsordningen med innebörden att alla i riksdagen representerade partier skall ha rätt att delta i utskottsarbetet”. Den här klämmen är litet märklig av det skälet att motionärerna inkl. Nils Berndtson mycket väl vet att den här frågan är föremål för beredning i utredningen om riksdagens arbetsformer och att vi i den utredningen redan har grubblat över olika tänkbara och otänkbara lösningar på det problem som tas upp i motionen. Det är alltså i och för sig ett ganska onödigt yrkande som Nils Berndtson har ställt. I utredningen är vpk representerat med sin partiledare Lars Werner. När han har förhinder brukar Nils Berndtson få rycka in. Det är alltså en kvalificerad representation från vpk:s sida, och partiet har alla möjligheter att i utredningen driva de ståndpunkter som man tycker är riktiga. Det har i tidigare inlägg som gjorts i denna fråga, inte minst i debatterna före påsk, varit litet tröttsamt att höra på de upprepade lamentationerna från vpk:s sida över att vpk av olika skäl inte har ordinarie platser i utskotten. Man har valt att framställa det som om det är den nuvarande regeringsmajoritetens fel att vpk saknar ordinarie utskottsplatser. Det är inte på det sättet, det vet alla som kan denna fråga. Orsaken är i stället att vpk inte har kunnat nå någon hållbar uppgörelse med de övriga socialistiska bröderna och systrarna inom oppositionen. Om ni inom vpk känner indignation, se då åtminstone till att ni adresserar den indignationen rätt! Nu vill jag genast tillägga att Nils Berndtsons anförande i dag på ett föredömligt sätt skilde sig från tidigare inlägg — han riktade i huvudsak sin kritik mot socialdemokraterna, och det är där den hör hemma. Även socialdemokraterna försöker krypa bakom ryggen på regeringsmajoriteten i denna fråga. Det framgår bl.a. av en artikel av Ingemund Bengtsson i Dagens Nyheter den 17 mars i år. Jag skall be att få citera följande ur den artikeln: ”Under enkammarriksdagens första perioder träffades överenskommelser om att vpk skulle få representation i utskott. Vi socialdemokrater var beredda att fortsätta på samma sätt efter valutgången 1976, men detta ville inte de borgerliga partierna gå med på. Eftersom de borgerliga efter 1976 har majoritet i riksdagen kunde inte vi tvinga fram en uppgörelse om vpk:s representation.” Det är ju en helt felaktig beskrivning av vad som har förekommit i denna fråga. Den nuvarande regeringsmajoriteten har den representation i utskotten som tillkommer den. Man kan väl säga att läget är det, att så länge socialdemokraterna för sitt regeringsinnehav var beroende av vpk:s röststöd i riksdagen klarade de av att genom överenskommelser lösa frågan om vpk:s utskottsrepresentation. Men när valet 1976 ändrade regeringsinnehavet hade socialdemokraterna tydligen inte längre något intresse av att träffa sådana överenskommelser. Den nuvarande majoriteten har inte rest några hinder mot en representation för vpk, men vi kan inte inse att den representationen skall gå ut över de platser som vi rättmätigt disponerar i de olika utskotten. Det har varit många olika turer i denna fråga, och jag vill inte påstå att jag känner till alla detaljer, eftersom jag inte har deltagit i samtliga förhandlingar. Med vår medverkan uppnåddes emellertid en överenskommelse om att vpk skulle få suppleantplatser i utskotten. Såvitt jag förstått det hela var tanken att socialdemokraterna när ett utskott behandlade frågor som vpk engagerat sig i skulle lämna en plats vid bordet till vpk-suppleanten. På det sättet skulle vpk:s representanter få möjligheter att argumentera för sina förslag och även avge reservationer, om de så önskade. Det fanns tydligen en överenskommelse om att man skulle ha det på det här sättet, men efter ytterligare överläggningar inom socialdemokratin gick man tydligen ifrån den här överenskommelsen. Men i detta avseende känner jag inte till detaljerna, och jag tycker att detta är en affär mellan vpk och socialdemokraterna. Ni får väl i den följande debatten göra upp i den här frågan. Men skyll inte på oss! Jag för min del beklagar — och det har sagts tidigare från majoritetens sida — att vpk inte har utskottsrepresentation. Det skulle onekligen, som Nils Berndtson framhöll, i vissa avseenden underlätta arbetet i riksdagen. Det kan också ur allmänna synpunkter anses rimligt att vpk är representerat. Nu är det emellertid inte så lätt som man vill framställa det i den mera ytliga debatten — med eller utan munkavel —-att klara den här frågan. Det finns enligt min mening vissa krav som måste tillgodoses vid en reglering av utskottens sammansättning. Det måste i riksdagsordningen finnas regler som klargör hur det skall gå till när man inte lyckas uppnå en överenskommelse. Vidare krävs det att reglerna är sådana att de kan tillämpas i alla lägen — de kan inte skräddarsys för en tillfällig situation. Reglerna måste också vara sådana att de tillförsäkrar majoriteten i kammaren majoritet i utskotten. En ordning som gör att majoritetens uppfattningar måste redovisas reservationsvis är synnerligen opraktisk. Det skulle inte underlätta kammarbehandlingen. Jag vill också påstå att det skulle kunna försvåra rättstillämpningen, eftersom motivskrivningarna i utskottsbetänkandena är en rättskälla för de myndigheter som skall tillämpa de lagar som riksdagen stiftar. Det skulle bli besvärligare om man tvingades leta efter motiven i olika reservationer. Reglerna måste vidare vara sådana att de anger hur varje utskott skall vara sammansatt, om man inte kan träffa någon överenskommelse. Det går således inte att fördela utskottsplatserna ur en för alla utskott gemensam pott. På något sätt måste man nämligen ange i vilka utskott ett parti som inte kan få representation i alla utskott skall vara representerat. Vidare anser jag att antalet ledamöter i utskotten inte kan vara särskilt mycket större än nu. Det måste nämligen finnas en del suppleanter som kan träda in när de ordinarie ledamöterna har förhinder. En och samma riksdagsledamot kan inte gärna vara ordinarie ledamot i mer än ett utskott, eftersom utskotten av praktiska skäl i huvudsak måste sammanträda samtidigt. Som framgår av de olika förslag som vi diskuterat i utredningen är det rätt besvärligt att hitta en ordning som gör det möjligt att kombinera de här önskemålen med bestämmelser som garanterar små partier utskottsrepresentation i alla lägen. Det enklaste vore för den skull att — det har varit min förhoppning — socialdemokrater och kommunister kunde träffa en överenskommelse som ger även kommunisterna utskottsrepresentation. Det skulle ur många synpunkter vara den rimligaste lösningen. Nu har utredningen fortfarande den här frågan på sin agenda, och vi får väl se om den kan komma med några geniala förslag till lösningar. Vpk har ju möjlighet att bidra med konstruktiva förslag, om man nu kan komma på sådana. Det skulle i och för sig vara intressant att något beröra de mera allmänna synpunkter på riksdagens arbete som har aktualiserats i en del av de motioner som utskottsbetänkandet behandlar och som berörts av framför allt Daniel Tarschys i hans anförande. Jag har flera gånger tagit upp dessa frågor här i riksdagen, både i motioner och i inlägg i kammaren. Jag kan hänvisa till debatterna den 8 april 1976 och den 30 mars 1977, då jag redovisade långtgående förslag till omläggning av riksdagsarbetet. De mera radikala förslagen har inte vunnit någon allmän resonans. Jag tror dock att det inom kammaren börjar mogna fram en opinion som gör att jag kan ha anledning att återkomma med mina förslag. Enligt min mening kan vi kanske i någon mån få bättre arbetsförhållanden genom begränsade partiella reformer av det slag som vi faktiskt successivt har genomfört, bl.a. på grundval av förslag från den av mig flera gånger omnämnda utredningen om riksdagens arbetsformer. Men jag har den bestämda uppfattningen att vi inte får någon verkligt rationell ordning på riksdagsarbetet om vi inte drar ut konsekvenserna av den omläggning av riksdagsåret som vi har genomfört. Vad som behövs är alltså att vi startar med budgeten och en allmän motionstid på hösten och klarar av huvudparten av budgetarbetet då. Därefter kan vi ägna våren åt lagstiftningsfrågor av olika slag. Med en sådan ordning skulle det vara möjligt att fastställa ett schema för riksdagens arbete under hela riksmötet.

Jag tror det blir anledning att återkomma med dessa förslag. Vill vi verkligen ha en rationell ordning på riksdagsarbetet, tror jag att vi så småningom får bestämma oss för att gå i den riktning som jag tidigare har angett. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag på alla punkter.

Herr talman! Herr Fiskesjö åberopade översynsutredningen beträffande riksdagens arbetsformer och menade att det i denna kammare är rutin att inte ta itu med frågor som är föremål för utredning. Ja, det är tyvärr rutin — jag understryker rutin — att alltför ofta skjutsa iväg frågor till utredningar, inte därför att man tror att utredningarna skall göra något åt frågorna eller lösa problemen utan därför att det är ett bekvämt sätt att få frågorna skjutna till en mycket avlägsen framtid. Översynsutredningen har arbetat sedan 1974. Herr Fiskesjö är själv ledamot av den. Såvitt mig är bekant har utredningen under det år som gått över huvud taget inte en gång tittat på den fråga som utskottet skickade till den förra året, nämligen frågan om offentliga utskottsutfrågningar. Och jag har uppfattat saken så — men herr Fiskesjö må gärna rätta mig om jag har fel — att utredningen inte heller har några planer på att ta upp denna fråga. Det är, herr talman, orsaken till att vi reservanter sagt att vi nu vill försöka bringa denna fråga till någon form av ställningstagande i kammaren. Vi tror inte att det är en framkomlig väg att gå via översynsutredningen. Jag vill till herr Fiskesjö också säga att även frågan om riksdagsledamöternas arbetssituation ligger hos översynsutredningen. Vi skickar nu Olle Svenssons motion dit. Det kan vi naturligtvis göra till den verkan det hava kan. Jag sade i mitt inledningsanförande att vi, om ingenting händer — och jag är rädd för att det inte händer särskilt mycket konkret — bör pröva andra former än översynsutredningen. Om vi nu tycker att en del förslag är felaktiga i t.ex. Olle Svenssons motion, låt oss då säga detta och låt oss avslå de förslagen. Men låt inte utreda denna fråga hur lång tid som helst. Det drar bara löje över våra arbetsmetoder att utreda på det sättet. Jag hoppas emellertid, herr talman, att översynsutredningen verkligen sakbehandlar dessa frågor. Om den nu har anledning att tillstyrka en del av förslagen, låt oss då få utredningens ställningstagande på kammarens bord så snart som möjligt. Det skulle rensa luften i en hel del avseenden och förhindra sådana här debatter, som tar upp kammarens tid år efter år.

Herr talman! Jag skall på herr Fiskesjös pluskonto notera att han ändå tar uppen sakdebatt om problemet att ett parti hålls utanför utskotten. Detta plus hindrar dock inte att jag måste konstatera att herr Fiskesjö har en felsyn i vissa väsentliga frågor. Nog måste det väl ändå vara en brist att det inte finns regler för hur utskotten skall sammansättas. Det kan inte vara en fråga enbart för socialdemokraterna och vpk, vilket herr Fiskesjö gör gällande. Vad som på sikt måste till är bestämda regler för hur riksdagens utskott skall sammansättas. Vi har klara regler för hur valberedningen skall sammansättas men inte för sammansättningen av de utskott till vilka valberedningen har att föreslå ledamöter. Något liknande som för valberedningen borde gälla också för utskotten. Herr Fiskesjö tyckte att vpk-motionen hade en märklig kläm. Jag vill bara erinra om att uttrycket ”alla i riksdagen representerade partier” faktiskt användes av konstitutionsutskottet i skrivningen förra året. Om Bertil Fiskesjö därmed antyder att motionen skulle täcka in något annat än partier som klarat 4-procentsspärren, så förvånar det mig, i synnerhet som motionens motivtext klart anger att det är just detta som åsyftas. Om utskottet hade velat biträda motionen, hade det naturligtvis funnits möjligheter att markera vad man i så fall avser med partier. Jag noterar tacksamt att Bertil Fiskesjö säger att vänsterpartiet kommunisterna har en kvalificerad representation i utredningen om riksdagens arbetsformer, men det räcker ju inte om inte viljan finns hos övriga partier att få till stånd en lösning. Och jag vill nog säga ändå, även om vi haft många diskussioner, att i denna utredning har uppenbarligen från socialdemokratiskt håll gjorts allvarliga ansträngningar för att i första hand hitta en provisorisk lösning men att detta har saboterats från borgerligt håll. Det tror jag att också Bertil Fiskesjö kan erinra sig, om han funderar på hur olika ledamöter har radat upp invändningar, exempelvis mot förslaget om yttranderätt för suppleanterna. Om nu Bertil Fiskesjö själv inte anser att han har agerat på ett sådant sätt, så finns det ju andra inom det borgerliga lägret. Folkpartirepresentanten Björn Molin har varit en av dem som rest invändningar i både det ena och det andra avseendet. Det brukade sägas från borgerligt håll i valrörelsen att om viljan finns kan man uträtta både det ena och det andra, men när det gäller att lösa frågan om representationen i utskotten finns tydligen inte viljan hos alla, för annars hade man kunnat lösa den redan nu.
Herr talman! Anders Björck uttryckte tvivel om vad utredningen kan uträtta och klagade över att den inte har åstadkommit något när det gäller öppna utskottsutfrågningar. Jag vill bara erinra Anders Björck om att även moderata samlingspartiet har en kvalificerad representation i utredningen. Vederbörande ledamot är naturligtvis oförhindrad att framföra vilka önskemål som helst. Anders Björck berörde motionen av Olle Svensson m.fl. och menade att vi nu borde diskutera den. Jag hade tänkt vänta med det tills jag fått höra vad Olle Svensson själv har att säga med anledning av motionen, och jag ber att få återkomma om det finns anledning till det. Vad man kan notera på den här punkten är dock att utskottet i sitt ställningstagande till den motionen, som i och för sig är en fyrpartimotion, är helt enhälligt. Inte ens Anders Björck har anmält någon avvikande mening. Nils Berndtson kom med ett märkligt påstående. Han sade att det inte finns regler för hur utskotten skall vara sammansatta. Jag rekommenderar Nils Berndtson att läsa 7kap. i vår riksdagsordning. Där finns reglerna angivna. Vidare sade Nils Berndtson att de borgerliga representanterna i utredningen skulle ha saboterat möjligheten att åstadkomma en provisorisk lösning på den fråga som ligger Nils Berndtson om hjärtat. Till det skulle jag vilja säga att om vi skall införa bestämmelser i riksdagsordningen, så måste de vara av den karaktären att de kan tillämpas i alla lägen. Det måste alltså vara fullgoda förslag som vi genomför i riksdagen i det här avseendet. Något sådant förslag har vi i utredningen, trots ett betydande arbete med frågan, inte lyckats frambringa. Och jag måste säga till Nils Berndtson att från vpk:s sida, där man ju har ett speciellt intresse i den här frågan, har minsann inte något som helst konstruktivt förslag presenterats.

Herr talman! Ja, det är förvisso så att ledamöterna av översynsutredningen i hög grad är kvalificerade — kanske t.o.m. så kvalificerade att de har en hel del andra uppgifter, vilket måhända har gjort att utredningsarbetet har dragit ut på tiden. Jag hoppas emellertid att man kan ta itu med frågan om riksdagsledamöternas arbetssituation, och vi har ju heller inga delade meningar om att översynsutredningen skall syssla med den frågan. Vi har möjligen litet olika uppfattning om arbetstakten, men jag förmodar att det är en sak som kan lösas på tillfredsställande sätt. Får jag sedan säga till Bertil Fiskesjö att frågan om de offentliga utskottsutfrågningarna borde kunna klaras av relativt snabbt. Det behövs inte så förfärligt mycket utredningar för det, eftersom det just inte är någon ny fråga för kammarens ledamöter. Den har varit föremål för behandling här i riksdagen gång på gång. Om jag inte minns fel aktualiserades den i en motion någon gång i slutet på 1960-talet, och på den motionen stod då namn som Thorbjörn Fälldin och Per Ahlmark — alltså ingalunda några för kammarens ledamöter okända personer. Och det har viskats till mig att också herr Fiskesjö har ett ungdomligt förflutet i frågan.
Herr talman! Om Bertil Fiskesjö menar att regeln skall vara att ett partis representation i utskotten skall vara beroende av ett annat partis mer eller mindre goda vilja, så måste jag säga att det är djupt otillfredsställande. Och jag förmodar att det är detta otillfredsställande förhållande som gör att översynsutredningen ägnar stor uppmärksamhet åt och gör stora ansträngningar för att försöka hitta en lösning som innebär klara regler som säger att alla partier som har klarat valordningen också blir representerade i utskotten. I andra sammanhang har ju detta uttalats som önskvärt. Vad jag sagt är bl.a. att motsvarande regler som finns för valberedningens sammansättning borde finnas även för utskotten. Men det gör det inte nu. Och för valberedningen är det fastslaget att varje parti som placerats i riksdagen genom att klara 4 procentsspärren också skall vara representerat. Sedan tycker jag att de formellt sakliga invändningar som av och till dras fram om att man måste ha en lösning som inte rubbar majoritetsförhållandena inte är särskilt hållbara. För vad är ett riksdagsutskott? Jo, det är ett beredningsorgan för olika frågor som skall behandlas i riksdagen. Och då måste det också vara rimligt att alla partier som är verksamma i riksdagen får delta i det beredningsarbetet. När majoritetsförhållandena i utskotten diskuteras får man ibland det intrycket att utskotten skulle vara någon sorts självständiga organ i förhållande till riksdagen, men så är det ju inte. Det är ju i kammaren som det slutliga ställningstagandet sker, oberoende av majoritetsförhållandena i det ena eller andra utskottet.
Herr talman! Till Anders Björck vill jag säga att jag mycket väl känner till den motion av Thorbjörn Fälldin och Per Ahlmark som Anders Björck talade om, men till skillnad från Anders Björck anser inte jag att motioner skall behandlas på ett speciellt sätt bara för att de har väckts av vissa bekanta storheter. Varje förslag som kommer till utskotten skall naturligtvis granskas på samma sätt, oavsett vem som är förslagsställare. Här gäller det f. ö. en motion som ligger långt tillbaka i tiden. Vad sedan gäller mitt ungdomliga förflutna som Anders Björck refererade till åsyftade han möjligen att jag första gången som jag var med om att behandla denna fråga i konstitutionsutskottet följde dem som den gången var reservanter och förordade öppna utskottsutfrågningar. Till mitt försvar kan jag nu anföra att jag då var ny i kammaren och inte hade någon erfarenhet av arbetet. Men allteftersom jag har fått sådan erfarenhet har min inställning till denna fråga blivit mer modifierad. Sedan några ord till Nils Berndtson. Det är angeläget att finna en lösning, men eftersom Nils Berndtson har deltagit i arbetet med denna fråga vet han hur svårt det är. Det grundläggande problemet är ju att vpk är för litet för att av egen kraft och enligt proportionell fördelning få representation i utskotten. Om ett parti med 4 96 av väljarna skulle garanteras plats i varje utskott, skulle det kräva att vi ökade antalet utskottsledamöter till 24. Enligt min mening skulle detta från olika synpunkter vara opraktiskt. Vi skulle få stora utskott. Arbetet i utskotten skulle försvåras. Det skulle bli besvärligt att besätta platserna i utskotten, och vi skulle inte få tillgång till suppleanter, vilket enligt min mening är av värde. Det finns alltså en lång rad praktiska problem, som jag i mitt första anförande uppehöll mig vid. I den enkla utåtriktade propagandan, då man går omkring med munkavle och liknande ting, så att man får stora bilder i pressen, är det klart att man kan föra en diskussion som om det här bara vore fråga om något slags ovilja från de andra partiernas sida. Men det är det ju inte. Det gäller att hitta en hållbar lösning, och jag uppmanar Nils Berndtson att sätta sig i sin kammare och konstruera en sådan lösning, som vi sedan kan se på.

Herr talman! Jag skall kommentera ett par punkter i Hilding Johanssons anförande. Han sade här att vi i utredningen hade motsatt oss ett konstruktivt förslag från socialdemokratisk sida till en provisorisk lösning av frågan om utskottsrepresentation för vpk. Förslaget gick ut på att talmanskonferensen skulle rekommendera utskotten att medge suppleant rätt att foga uttalanden till betänkanden och som följd därav också få yttranderätt vid utskottens sammanträden. Om vi granskar frågan mer ingående finner vi att förslaget också skulle innebära att dessa speciella uttalanden skulle kunna innehålla yrkanden. Man skulle alltså på det sättet i utskotten kunna framställa yrkanden som inte blir föremål för någon votering. Ett synnerligen märkligt förfarande! Vi skulle därigenom få fyra olika typer av meningsyttringar från utskotten, nämligen dels utskottens rekommendation till kammaren, dels reservanternas förslag, dels vad som förekommer i särskilda yttranden, dels de yrkanden som skulle föreligga i denna alldeles speciella form av uttalanden. Detta förslag är helt enkelt ur olika synpunkter ett omöjligt förslag. Hilding Johansson vill att utskottsrepresentationen skall räknas ut på grundval av det totala antalet ledamöter i kammaren. Detta låter i och för sig bra, men det håller inte i slutänden, eftersom det til syvende og sidst på något sätt måste bestämmas i vilka utskott ett litet parti, som inte kan få representation i samtliga utskott, skall ha sina representanter. Här måste alltså finnas en regel som anger hur det problemet skall lösas. Sedan är jag litet överraskad över att Hilding Johansson tar så lätt på frågan om majoritetsförhållandena i utskotten. Det var på sätt och vis en nyhet för mig. Jag vill erinra om att det skulle försvåra utskottens arbete på många olika sätt. Utskotten har ju numera också initiativrätt, vilket ytterligare komplicerar frågan. Jag har svårt att föreställa mig att någon regeringskombination skulle anse det önskvärt eller praktikabelt att regeringskombinationens majoritet inte också hade majoritet i utskotten.
Herr talman! Jag noterar att Hilding Johanssons anförande andas en vilja att söka sig fram till lösningar — provisoriska eller bestående. Han pekade på två möjligheter som diskuterats. Jag tror det är bra att det blivit sagt att utredningen ingalunda har varit utan uppslag, fastän man där ännu inte kommit fram till resultat. Man fick förut ett intryck av att det skulle ha saknats idéer, men det finns som sagt möjligheter att gå vidare med dessa idéer och att hitta en lösning. Jag vill också varna för att de invändningar som kan komma att resas och som Hilding Johansson snuddade vid kan vara något av den obotfärdiges förhinder. Vilka argument finns det exempelvis emot att suppleanterna skulle ha yttranderätt och möjlighet att foga reservation eller yttrande till utskottsbetänkande? Jo, bl.a. sades det att det är många suppleanter och att det skulle kunna innebära risk för att alla suppleanterna helt plötsligt började yttra sig, eftersom denna yttranderätt inte skulle vara förbehållen bara ert parti. Detta är naturligtvis nonsens. Varför skulle en suppleant i ett parti som har en ordinarie ledamot i ett utskott ha anledning att argumentera för olika frågor? Jag tycker också att man i det sammanhanget bör ställa sig frågan: Hur många suppleanter deltar normalt i utskottens sammanträden? Jag vill uppmana representanterna från de olika partierna att räkna dem och föra statistik i utskotten. Då kommer ni nog att bli förvånade över hur litet antal suppleanter det är som regelmässigt deltar i utskottens arbete — såvida de inte tjänstgör i stället för någon ordinarie ledamot.

Herr talman! Jag vill erinra Hilding Johansson om att när frågan var uppe i översynsutredningen och Hilding Johansson ställde förslaget, så drevs det inte till något yrkande. Vi hade ingen omröstning i utredningen, det var en allmän diskussion. Kontentan av det hela blev att förslaget inte ansågs praktikabelt och att detta på lämpligt sätt skulle meddelas partierna och talmanskonferensen. Sedan har jag inte — hoppas jag — sagt att en regering i alla lägen kan begära att ha majoritet i utskotten. Jag har sagt — det var i alla fall min avsikt — att en regering kan ha berättigade krav på att den majoritet som regeringen förfogar över i riksdagen också skall återspeglas i utskottens sammansättning.

Herr talman! Det är helt uppenbart att utredningen om riksdagens arbetsformer är ganska flitig. Man har ju vissa lätt förvirrade sammanträden här i kammaren ibland. Det är förvisso en utredning som har mycket att göra och många svåra frågor att lösa. Tillåt mig, herr talman, att börja med att säga att vi inte får ordning på arbetssituationen här i riksdagen förrän vi, som herr Fiskesjö sade, angriper grundproblemet, nämligen riksdagsårets utformning. Hur ser riksdagsåret ut? Formellt börjar det i oktober. Då sätter riksdagen i gång, god och glad, och arbetar fitigt fram till juluppehållet. Men strax innan det är dags för juluppehåll slutar utskottens arbete. Det är nämligen ingen idé för utskotten att förbereda betänkanden i någon större utsträckning före den allmänna motionstiden, som infaller i början på januari när riksdagen startar igen. Då går ett par veckor under vilka det förvisso arbetas alldeles oerhört här i riksdagshuset. Men riksdagens arbete skrider inte särskilt mycket framåt. Det är ju då de allmänna motionerna produceras. Sedan skall de sorteras upp och fördelas på resp. utskott, som så sakta kan bena upp dem och starta sitt arbete igen. Det finns alltså en period då riksdagsmaskineriet inte utnyttjas för fullt. Vill vi inte angripa detta kan vi ägna oss åt små partiella reformer, som i och för sig eventuellt kan göra saken litet bättre. Men någon ordentlig bot kommer vi inte att åstadkomma. Herr talman! Det var egentligen inte detta jag skulle tala om utan snarare om offentlig utskottsutfrågning. Det är en märklig fråga. De som är emot ett system med offentliga utskottsutfrågningar är emot det med alla medel. Jag tror inte att de ärade ledamöter som talar emot ett sådant system är så okunniga eller fattar så fel som det förefaller av argumenten. Vi fickt.ex. höra att det förslag som föreligger innebär att när man i ett utskott väl bestämt sig för — när man alltså är överens därom eller majoriteten vill ha det så — en utfrågning av någon, skall en minoritet kunna begära att denna utfrågning blir offentlig. Detta sägs helt plötsligt kunna leda till att minoriteten kan förhala frågan. Hur då? Minoriteten skulle varken få större eller mindre rätt än i dagens läge att få utfrågningar till stånd. Ett spel för galleriet har man talat om. Ja, man kan vara litet halvcynisk och fråga: Hur mycket av det som vi sysslar med här i riksdagen är spel för galleriet? Det skulle nog varken bli mer eller mindre om vi hade offentliga utfrågningar än vad det är i dag. Den utfrågning vi hade i konstitutionsutskottet i går av ekonomiministern tar man till intäkt för att offentlighet inte är möjlig. Man säger: Titta på den utfrågningen! Där var det ju fråga om saker av konfidentiell natur, och om den varit offentlig hade han ju inte alls kunnat svara. Men det är inte sagt att alla utfrågningar skall vara offentliga. Det är sagt att vissa skall kunna vara det — självklart inte sådana som gäller frågor av konfidentiell natur. Vad finns det då för argument för detta? Dem har vi hört många gånger, de vinner uppenbarligen större och större anklang, och här i kammaren börjar argumenten mot dem att bli svagare och svagare. Men låt oss ta fram ett par. Det viktigaste är väl att offentliga utskottsutfrågningar hjälper till att ge information till allmänheten om de kunskaper och de fakta vi har när vi skall fatta beslut. Låt mig ta ett par frågor som typexempel. Vi hade i höstas en diskussion om åldersgränserna för att se på film, som behandlades av kulturutskottet. När man beredde den frågan hade man utskottsutfrågningar med experter och representanter för olika områden, som ansågs förstå sig på detta. Det som anfördes var en väsentlig grund för utskottets ställningstagande. Inte bara allmänheten hade haft nytta av att få uppgift om vad som då sades. Jag är säker på att vi som vanliga riksdagsledamöter, inte inblandade i kulturutskottet, hade haft glädje av att få bättre information i dessa frågor. Det debatteras och skrivs i dag om den utskottsutfrågning vi hade i konstitutionsutskottet med ekonomiministern. Men näringsutskottet hade i går en utskottsutfrågning som rörde sig om situationen i malmfälten i Malmberget och Kiruna. Det var för de trakterna mycket betydelsefulla saker som avhandlades. Många olika människor var närvarande och mycket information gavs. Hade inte detta varit av intresse för fler? Skulle inte vi andra, som så småningom får sitta här i våra bänkar och ta ställning till de frågorna, ha haft glädje av att få informera oss om situationen där? Med det system vi har i dag finns en risk, som Gunnar Richardson och Jörgen Ullenhag påtalar i sin motion, nämligen att den information som meddelas vid en sådan här utskottsutfrågning i ett utskott kan vara ensidig och vilseledande. Om den blir offentlig finns det möjlighet att tillrättalägga felaktigheterna och se till att debatten pålyser vilka brister som eventuellt kan finnas. Har vi inte öppna utskottsutfrågningar utan utfrågningar i slutna rum, får reda på någonting och fattar beslut på grundval av detta och det sedan visar sig att vi har fattat beslut på delvis felaktig grund, vad har vi då egentligen att skylla på annat än att vi inte vågar göra utskottsutfrågningarna offentliga? Herr talman! Hilding Johansson tyckte att det är fråga om en djärv grundlagsstiftning om vi nu tar ställning till detta. Hilding Johansson torde väl vara medveten om att frågan faktiskt har utretts i samband med grundlagsfrågor i flera år. Det här är ingen ny uppfinning, som inte är utredd. Det är bara en mycket bra idé som kammarens majoritet hittills inte har velat ansluta sig till.
Herr talman! När vi i dag här talar om att riksdagens arbetsformer och riksdagsmännens arbetsvillkor behöver utredas ytterligare är det inte några problem som är unika för oss i Sverige.

Roten till det onda finns inbyggd i den representativa principen. I ett modernt samhälle måste vi av olika skäl utse vissa medborgare att fatta de avgörande besluten på de andras vägnar. Vi måste då kräva av dessa förtroendevalda att de sätter sig in i de ärenden som de har att besluta om, att de deltar i frågornas förberedande på olika sätt, att de läser in relevant material, att de kort sagt är kompetenta beslutsfattare. Att detta blir allt svårare i dag är omvittnat. Samhället är mer komplicerat nu än i mitten av 1800-talet när de arbetsformer som parlamenten arbetar efter fick sina grundläggande drag. Den offentliga sektorns tillväxt och framväxandet av välfärdsstaten har lett till att arbetsbelastningen på ett markant sätt ökat. Riksdagens arbetstid har successivt blivit allt längre, från en riksdag vart tredje år efter 1809 till tio månader årligen på 1970-talet. Samtidigt som människorna har rätt att kräva av oss riksdagsledamöter att vi ägnar den tid som är nödvändig åt riksdagsarbetet har de rätt att se oss i verkliga livet också. Vi sitter här, inte för vår egen skull utan som valda representanter för våra valkretsar. Vi känner alla att vi inte kan fungera i den rollen om vi inte får möjlighet att fortlöpande resa ut på partimöten, till olika folkrörelsesammankomster, till konferenser och arbetsplatser, och där träffa människorna. Vi måste förklara våra ställningstaganden och få reda på hur människorna ser på olika vardagsfrågor och annat. Riksdagsmän som isolerar sig vid Sergels torg mister kontakten med sina väljare, de blir sämre företrädare för dem i riksdagen. Här har vi dilemmat: Som beslutsfattare måste vi läsa på och jobba med frågorna här i riksdagen. Som representanter måste vi ha möjlighet att resa ut och träffa människorna. Men vi kan inte vara på två ställen samtidigt. I samma mån som riksdagsarbetet tar alltmer av vår tid i anspråk minskar väljarnas möjligheter att få kontakt med oss. Vi måste bevaka denna utveckling, så att vi även fortsättningsvis kan fungera både i rollen som beslutsfattare och i rollen som representant. Ett sätt att göra detta är — som framhålls i motionen 1425, bakom vilken står företrädare för fyra partier — att se över våra arbetsformer. Vi måste rensa bort sådan verksamhet och sådana statsrättsliga fiktioner som inte fyller någon reell funktion för dagens arbete. Samtidigt måste vi satsa våra resurser på det arbete som är av betydelse för beslutsfattandet. Alla riksdagsledamöter vet att efter demokratiseringen och tillkomsten av de moderna partierna är arbetet i riksdagen ett lagarbete. I riksdagsgrupperna samarbetar vi och fördelar arbetsuppgifterna för att på bästa sätt företräda de väljargrupper som gett oss i uppdrag att företräda dem. Det är i riksdagsgrupperna, i utskottsgrupperna, i olika kommittéer och delegationer som vi arbetar oss fram till de ståndpunkter som vi sedan för fram. Att underlätta partigruppernas arbete och skapa nödvändiga resurser för detta är den kanske mest väsentliga reform vi kan besluta om i dagens situation. Före det moderna partiväsendets tillkomst kunde det vara riktigt att uppfatta beslutsprocessen i riksdagen så enkelt som att ledamöterna trädde in i kamrarna, satte sig ned och debatterade med varandra för att sedan mot bakgrund av endast den debatten ta ställning till frågorna som enskilda personer. I dag har riksdagsdebatten en annan funktion. Det är här i kammaren som vi inför allmänheten fortlöpande dokumenterar och redovisar våra ställningstaganden. Genom kammardebatten och massmediernas bevakning av vad som sker här får människorna en kontinuerlig information om var vi står i olika frågor och kan bilda sig en uppfattning om hur väl vi företräder våra väljares intressen. Att erkänna denna förändring i kammardebattens funktion är inte att nedvärdera kammaröverläggningarnas betydelse. Tvärtom är i ett demokratiskt samhälle den offentliga redovisningen av hur partierna och olika ledamöter står i olika frågor en absolut nödvändighet. Ju mer intresseväckande vi kan göra debatterna här, desto större tjänst gör vi demokratin. Men vi kan helt enkelt inte fortsätta att organisera vårt arbete som om de reella besluten som regel fattas i kammaren. Då kommer människorna att undra över vad vi egentligen gör, eftersom vi så ofta inte sitter här i kammaren och avlyssnar debatten. Vi måste tala om för människorna att vi måste göra mycket av vårt egentliga arbete även under plenidagar i olika rum runt omkring kammaren och att vi accepterar en arbetsfördelning som innebär att våra utskottskamrater, då deras ärenden är uppe, inför offentligheten redogör för resultatet av deras arbete. Varje annan prioritering av våra insatser måste med nödvändighet gå ut över våra möjligheter att kompetent företräda våra uppdragsgivare, väljarna. Jag skall här inte gå in på en mängd detaljförslag om hur vi skulle kunna rationalisera vårt arbete, begränsa tidsåtgången för olika uppgifter som i dag är av mindre vikt och förstärka partigruppernas och enskilda ledamöters resurser. Det får bli en uppgift för arbetsformsutredningen.

Jag hoppas att denna insikt, som jag vet att många av kammarens ledamöter delar med mig, skall vägleda arbetsformsutredningen i dess arbete bl.a. med anledning av motionen 1425. Vad det i dag gäller är att få en avvägning mellan riksdagsarbetets utåtriktade och inåtriktade funktion som är optimal med hänsyn till dagens situation.
Herr talman! Bara ett par kommentarer till Olle Svenssons anförande. Det var behjärtansvärt, och jag kan instämma i mycket av vad han sade. Det är intressant att notera att företrädare för socialdemokraterna nu, sedan de själva har kommit i opposition, har blivit intresserade av oppositionens arbetsvillkor. Det är ett av de framsteg som regeringsskiftet har inneburit. Sedan måste jag tyvärr säga att många av de deklarationer som Olle Svensson gjorde i sitt anförande har föga täckning i den motion som han har väckt och som utskottet har behandlat. Vad som krävs i den är i huvudsak ökad service åt riksdagsledamöterna, och det kan man naturligtvis kräva. Vi hade en informationsutredning häromåret. Olle Svensson var ledamot av den. Där diskuterades dessa frågor ingående, och vi lade också fram en del förslag som riksdagen sedan antog. Det visade sig emellertid att det exempelvis på upplysningstjänsten vid det tillfället inte fanns något större behov av personalförstärkningar. Ur allmän synpunkt kan det naturligtvis inte vara riktigt att vi tillsätter tjänster som det visat sig att ingen har någon användning för. Nu är det ju möjligt att situationen har ändrats på de år som gått. Några större förändringar tror jag dock inte har inträffat sedan informationsutredningen avslutade sitt arbete.
Herr talman! Det är alldeles riktigt som Bertil Fiskesjö säger att politikerrollen inte är ny, men de krav som ställs på de förtroendevalda förändras ju ständigt i takt med samhällsutvecklingen. Det gäller då att göra en rimlig avvägning mellan våra olika uppgifter. En sådan avvägning kan ju inte undgå att påverkas av samhällsutvecklingen, utan det måste ständigt ske en anpassning till tidens krav. Bertil Fiskesjö har själv under senare år väckt förslag som syftar till förändringar som skulle underlätta en effektiv arbetsplanering och öka möjligheterna för människorna att komma i direkt kontakt med sina valda företrädare. Jag tänker på de sammanträdesfria veckorna, som när de blivit mer etablerade och kanske något fler kommer att bli av stor betydelse i det avseendet. Det har även väckts andra förslag i samma syfte. Men det kanske inte är meningsfullt att i dag diskutera detta, när vi nu är eniga om att uppdra åt arbetsformsutredningen att se över hela detta problemkomplex.

I reservationen föreslås ändring i riksdagsordningen. Av lagförslaget framgår att ändringen önskas genomförd med ett enda beslut. För bifall till sådant beslut krävs anslutning av viss kvalificerad majoritet. Utskottets hemställan, som endast kräver enkel majoritet, kan inte i en avgörande omröstning ställas mot reservationen. Kammaren har därför att först genom särskilt beslut ta ställning till yrkandet i reservationen. Om inte minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av kammarens ledamöter röstar för bifall till reservationen har denna förkastats. Proposition ställs då i stället på bifall till utskottets hemställan. Om inte minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av kammarens ledamöter röstar ja, har kammaren avslagit reservationen.

Herr talman! Trots det kända och nyligen påtalade förhållandet att vpkrepresentanterna i riksdagens utskott — även i konstitutionsutskottet — inte kan foga sin mening till utskottsbetänkandena skall jag avstå från att utförligt redovisa vad som kunde ha stått i en reservation till KU:s betänkande nr 30. Motiveringen för mitt yrkande kan göras kort också därför att detta ärende hänger samman med det nyss behandlade. Vi har i motionen 1759 från vpk yrkat avslag på förslaget till ändrad mandatperiod för riksdagens utskott. Jag skall inte diskutera föroch nackdelar med förslaget som sådant. Bådadera finns säkert. Vad vi i motionen anfört är att vi finner det oriktigt att ta ställning till en underordnad fråga, såsom mandattidens längd, när frågan om utskottens sammansättning inte är löst. Detta ställningstagande grundas på en faktisk erfarenhet från behandlingen av utskottens sammansättning. Om vi antar att treårig mandatperiod hade gällt vid 1976/77 års riksmötes början, då som bekant utskottens sammansättning inte var klar, skulle en eventuell lösning av denna fråga under valperioden ha varit svår att tillämpa. Låt oss anta att utredningen om riksdagens arbetsformer kommer med ett förslag under våren. Det är då möjligt med nuvarande ordning att tillämpa detta förslag från nästa riksmötes början. Med treårsperioder skulle det säkert vara mycket svårt att företa ändringar före valperiodens slut. Det finns heller inga redovisade skäl som visar på ett större behov av brådska i denna fråga än i frågan om riksdagsutskottens sammansättning. Det går mycket väl att lösa dessa frågor samtidigt. Med hänvisning till vad vi har anfört i motionen 1759 om skälen till att vi inte kan se frågan om utskottens mandattid avskild från utskottens sammansättning ber jag, herr talman, att få yrka avslag på konstitutionsutskottets hemställan. I anslutning till föregående ärende påtalade jag utskottets säregna sätt att behandla en motion. I KU:s betänkande nr 30 finns inte en rad som anger utskottets inställning till syftet med vår motion, nämligen att mandattidens längd inte skall ses avskild från frågan om utskottens sammansättning. Hur kan utskottet lämna ifrån sig ett betänkande, vari yrkas avslag på en motion, utan att utskottet ger någon som helst motivering för sitt ställningstagande? Den frågan bör besvaras.
Herr talman! Vi har nyss haft en lång debatt om riksdagens arbetsformer och om utskottsrepresentationen, och jag skall inte upprepa argumenten från den debatten. Den grundläggande anledningen till att utskottet har avstyrkt vpk-motionen är naturligtvis de skäl som redovisades i det tidigare betänkandet. Förslaget att vi skall utse utskotten för hela mandatperioden har tillkommit för att i någon mån bidra till att få en snabbare start på hösten av arbetet i riksdagen över huvud taget. Erfarenheterna från de år som har gått visar ju att en sådan reform är av nöden.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
Herr talman! Det borde ha framgått för herr Fiskesjö både av motionen och av mitt inlägg att skälet till vårt avslagsyrkande är att man inte har lyckats lösa frågan om utskottens sammansättning. Vi har alltså inte tagit upp en diskussion om förslaget rörande mandatperioden som sådan, och det har säkert heller inte funnits anledning till annat ställningstagande vid den tidpunkt när utredningen behandlade frågan. Alla har väl ändå hoppats att utredningen också skulle lösa den andra viktiga frågan, om utskottens sammansättning. Jag kritiserade utskottets behandling av vår motion, där vi har redovisat skälen för vårt yrkande. Men jag frågade efter utskottets motiveringar för att avvisa motionen. Hur skall man kunna läsa ut hur utskottet ser på sambandet mellan utskottens sammansättning och mandatperiodens längd? Jag erkänner att det är ett framsteg att utskottets talesman nu här i kammaren har redogjort för hur utskottet resonerat, men om någon utanför denna kammare läser konstitutionsutskottets betänkande och vill veta hur man kommit fram till avslagsyrkandet på motionen, var hittar då han eller hon utskottets ståndpunkt?
I detta moment föreslås bl.a. ändring i riksdagsordningen. Av betänkandet framgår att ändringen avses att genomföras med ett enda beslut.

För bifall till utskottets hemställan krävs att minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av riksdagens ledamöter förenar sig om beslutet. Beslut i ärende som fordrar anslutning av särskilt flertal skall fattas genom omröstning. Om inte minst tre fjärdedelar av de röstande och mer än hälften av kammarens ledamöter röstar ja, har kammaren avslagit utskottets hemställan.

Herr talman! I motionen 1977/78:910, som behandlas i förevarande betänkande från konstitutionsutskottet, har vi motionärer tagit upp frågan om kommunernas rätt att anslå medel för viss utbildningsverksamhet. Det var ju så att kommunaldemokratiska utredningen på sin tid i sitt huvudbetänkande rekommenderade landsting och kommuner att ge partistöd i sådan omfattning att partierna fick möjlighet att i ökad utsträckning svara för viss grundutbildning av blivande förtroendevalda. I det sammanhanget pekade man på behovet av att satsa särskilda resurser på att intressera och utbilda medborgare från grupper som är underrepresenterade bland de förtroendevalda. Det finns som bekant flera sådana grupper, som av olika skäl inte är representerade i våra beslutande församlingar i den utsträckning som från demokratisk synpunkt vore önskvärd. I motionen pekar vi på att det råder stor enighet om att förtroendevalda i landsting och kommuner skall beredas möjlighet till utbildning i kommunala frågor samt att arvode och annan ersättning skall utgå av kommunala medel för detta ändamål. Nu är det emellertid på det sättet, som också konstitutionsutskottet har konstaterat, att denna utbildning genom den konstruktion som den nya kommunallagen har fått är att ses som fullgörande av ett förtroendeuppdrag som man redan har. Ersättning med kommunala medel kan således utgå endast till den som redan har ett förtroendeuppdrag. Men på det sättet blir det enligt vår mening svårt att fullfölja kommunaldemokratiutredningens goda tanke att ge personer som tillhör underrepresenterade grupper utbildning i partiernas regi och ersättning för detta av landsting och kommuner. Naturligtvis är det ett stort framsteg att man numera kan ge redan etablerade kommunala förtroendevalda betald utbildning. Men det gäller ju att också sörja för nyrekryteringen av de förtroendevalda och att intressera och utbilda nya människor så att de kan åta sig kommunala uppdrag av olika slag. Nu har man ute i kommunerna försökt träffa uppgörelser mellan partierna i denna fråga.

Konstitutionsutskottet är ganska kallsinnigt inför vår motion och vill inte att riksdagen skall göra en hemställan hos regeringen i det här fallet. Vianser Nr 102 emellertid att man borde lägga fram ett lagförslag som gjorde det möjligt för landstingskommuner och kommuner att på ett enklare sätt lämna anslag till utbildningsverksamhet som bedrivs av de politiska partier som är representerade i landsting resp. kommunfullmäktige. Utskottet nöjer sig med att hänvisa till det kommunala partistöd som utgår till partierna och säger mycket riktigt att bestämmelserna om kommunalt partistöd innebär att kommunerna resp. landstingskommunerna inte kan avgöra hur detta stöd skall användas. Utskottet anser vidare att man vid beslut om partistödets storlek liksom hittills också bör beakta önskvärdheten av att underlätta partiernas möjligheter att utbilda icke förtroendevalda i kommunala frågor. Det är naturligtvis riktigt att partierna är oförhindrade att använda partistödspengarna till en sådan här utbildning, eftersom de inte är skyldiga att redovisa hur pengarna används. Men tyvärr är det också så att partistödet i många kommuner fortfarande är ganska blygsamt, och det skall räcka till mycket. Skall man följa lagen om partistöd strikt, så måste man dessutom beakta att den lagen i och för sig faktiskt inte medger att partistödspengar används för utbildningsändamål av detta slag. Partistödet är ju avsett att användas för information till kommunmedlemmar i kommunala frågor och för information till väljarna om partiernas politik. Enligt vår mening vore det mera just och riktigt att vidta åtgärder som gör det möjligt för landsting och kommuner att helt öppet lämna bidrag till utbildningsverksamhet av det slag som en enhällig kommunaldemokratiutredning har rekommenderat. Herr talman! Vis av erfarenheten inser jag det meningslösa i att gentemot ett enhälligt utskott yrka bifall till vår motion. Jag vill emellertid deklarera att jag ingalunda är nöjd med utskottets behandling av motionen, och jag förbehåller mig rätten att återkomma i annat sammanhang.

Herr talman! Genom den nya kommunallagen har kommuner och landstingskommuner rätt att ge stöd för förtroendevaldas utbildning i form av arvode och viss ersättning för att täcka kostnader som uppkommer i samband med denna utbildning. Det är riktigt som Paul Jansson sade att denna öppning i den nya kommunallagen är väsentlig, eftersom den betyder att man ger de kommunalt förtroendevalda bättre förutsättningar för att utöva sin verksamhet. I detta sammanhang bör det klart sägas ifrån att det stöd som kommunerna har möjlighet att ge i form av partistöd utgör en utomordentlig tillgång för det partipolitiska arbetet och dess olika arter av verksamhet. Jag vill samtidigt kommentera en referering som Paul Jansson gjorde när han sade att det nuvarande partistödet egentligen inte kan användas för t.ex. utbildningsverksamhet. Det är kanske litet farligt att låta det uttalandet stå oemotsagt här i kammaren, eftersom förhållandet är det att kommunerna och landstingskommunerna icke har rätt att gå in och ge några anvisningar om hur partistödet skall användas. Detta är en mycket viktig princip i samband med 73 att samhället ger denna form av stöd till partipolitiskt arbete. Partistödet skall således självfallet kunna användas bl.a. för utbildning av grupper med underrepresentation i kommuner och landsting. Jag tycker att det finns anledning att slå fast att när nu denna öppning i den nya kommunallagen givits, så skall man ta hänsyn till vilka möjligheter de nya bestämmelserna ger när det gäller stöd för utbildning. Som också motionären framhåller har ju de redan förtroendevalda möjlighet att få sådant stöd. Jag finner det angeläget att betona att detta skall ses som ett stöd till de partier som är beredda att förstärka sin utbildning av de verksamma i kommuner och landsting. Jag vill vidare säga att de lösningar som man nu söker ute i kommuner och landsting och som man i vissa fall lagt fast inte i alla fall uppfyller kommunallagens bestämmelser. Det finns anledning att betona att de beslutande instanserna i kommuner och landsting bör observera vilka möjligheter kommunallagen ger när det gäller stöd till utbildningsverksamhet och anpassa sina riktlinjer för stödet efter dessa förutsättningar. Kortfattat kan man uttrycka det så att i och med att det är preciserat att man kan ge stöd i form av arvode eller ersättning för annan kostnad för utbildningen — dvs. kostnader för resor, omkostnader för bortovaro liksom kurskostnader — så skall också detta ligga som underlag för de riktlinjer som fastställs och de bestämmelser som antas för utbildningen. Men självfallet kan kommuner och landsting från dessa utgångspunkter göra en avvägning när det gäller hur stort stöd som skall utgå på de olika delområdena. Likaså harde självfallet full suveränitet att bestämma beträffande såväl minimisom maximilängden på den utbildning det här är fråga om. Till detta kan sägas att det inte är meningen att förslaget skall skapa någon byråkrati utöver den som är nödvändig för den redovisning som alla kommunalt förtroendevalda måste underkasta sig när de representerar kommunen i olika sammanhang. Vad sedan gäller den förhandsinformation som kommuner och landsting förutsatts behöva, så gäller det egentligen bara en information för bedömning av omfånget av utbildningsverksamheten och de ekonomiska resurser som skall ställas till verksamhetens förfogande. Herr talman! Med det sagda ber jag få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag vill först säga: Det råder inga delade meningar mellan mig och Karl Boo beträffande partistödets användande. Jag sade också att vi här har en utmärkt bestämmelse som säger att kommunerna och landstingskommunerna — de som ger stödet — inte har någon rätt att kräva redovisning av hur partistödet använts utan att det är upp till partierna själva att använda det på det sätt de finner bäst. På den punkten är vi fullkomligt överens, och jag sade också i mitt första inlägg att det är på det här sättet.

Jag tror att detta skulle vara mycket värdefullt för att underlätta rekryteringen av nya förtroendemän ute i kommunerna. Och då skulle man ge partierna samma förtroende att hantera dessa utbildningspengar som beträffande partistödet. Karl Boo säger att det inte blir någon särskilt betungande administration eller byråkrati mer än vad man är utsatt för i övrigt då det gäller att få betalt för resor och utlägg i kommunala sammanhang. Men om nu utbildningen får stor omfattning, som vi hoppas, blir det ändå framför allt tjänstemän på kommunoch landstingskanslier som skall granska de kommunala förtroendemännens utgifter osv. i samband med utbildningsverksamheten. Det kommer säkerligen att bli en byråkratisk belastning, och den kan vara onödig om man i stället försöker gå fram generellt och ge partierna i kommunerna det förtroendet att på samma sätt som de hanterar partistödet — utan någon kontroll från de kommunala myndigheternas sida — hantera även dessa pengar. Det är klart att kommunerna är oförhindrade att använda det vanliga partistödet till utbildningsverksamhet — jag medger det — men jag upprepar: De pengarna skall räcka till så mycket annat. Och vill man i en kommun satsa på utbildning av blivande förtroendemän, då blir det mindre kvar av partistödet till annan verksamhet, som också är viktig. Det är bara detta vi har velat framhålla.
Herr talman! Jag vill bara kort säga att om de politiska partierna finner det angeläget att satsa på utbildning av kommande kommunalt aktiva samt underrepresenterade grupper så skall de självklart med sina resurser i övrigt ha möjlighet att satsa på detta. Det kan väl också sägas att de lösningar som finns antydda i motionen och som har diskuterats ute på fältet i många fall går ut på att det kommunala utbildningsstödet skall relateras till partistödet, dvs. utgå per mandat. Men om man väljer den lösningen finns det ingen som helst anledning att gå andra vägar än över ett höjt partistöd.

Detta tycker jag också det är anledning att komma ihåg när man diskuterar dessa frågor. Man bör alltså ha ett allmänt utbildningsstöd, som inte är relaterat till antalet mandat — annars förstärker man det missnöje som finns på vissa håll mot partistödskonstruktionen. Jag har i olika sammanhang hävdat att det visserligen skulle vara önskvärt med ett grundstöd också på det landstingskommunala och kommunala planet när det gäller partistödet. Men den lösning som vi efter många diskussioner i partistödsutredningen och senare i utskott och riksdag kom fram till var att vi lade fast ett stort grundstöd till varje i riksdagen representerat parti som — även om det inte direkt sades i diskussionen så åtminstone enligt min uppfattning — skulle täcka alla tre nivåerna. Då har vi redan gjort en fördelning av stödet så att också de mindre partierna har fått ökat bidrag för den allmänna information som är lika för alla partier. Jag vill påminna om detta även i den här debatten. Tyvärr har man i något fall lagt fast sådana regler för utbildningsstödet — som byggts upp efter modellen att partierna fått andel i förhållande till de mandat de har — att de strider mot partistödslagen.
Herr talman! Jag förstår inte varför Karl Boo ägnar så mycket tid åt att diskutera partistödet och dess konstruktion — vi är överens där. Jag har inte sagt ett ord om att jag vill ändra de regler som gäller för partistödet. Vi är fullkomligt överens på denna punkt. Vad jag tryckt på är att finna en form för användande av de nya utbildningspengar som partierna nu skall få på ett rationellt och enklare sätt än vad det nu är fråga om, så att man på det sättet också kan nå dem som nu inte har kommunala förtroendeuppdrag, använda pengarna även för det ändamålet. Det finns ju en spärr där. Det är Karl Boo medveten om. Man har inte rätt att använda pengarna till utbildning för blivande förtroendevalda. Sedan har väl - om jag inte minns fel - Kommunförbundet, där Karl Boo nu är ordförande, rekommenderat Kommunförbundets länsavdelningar att försöka finna just en enklare form, och det var på de grunderna som man ute i länen diskuterade mellan partierna på vilket sätt man skulle kunna lösa det här praktiskt och enkelt. Men sedan har juristerna — de som kan detta med lagtext och annat — på Kommunförbundet tittat på det här och sagt: Det stämmer inte — det är inte i överensstämmelse vare sig med kommunallagen som den ser ut nu eller med partistödslagen. Det var det besked man fick, och då kunde man inte träffa dessa uppgörelser mellan partierna ute i länen som skulle ha medfört en mer enkel och rationell hantering av dessa pengar och gett oss möjlighet att använda dem på ett sätt som partierna finner lämpligt. Det är bara på den punkten, herr Boo, som jag velat propagera för en ändring. Men här är man från konstitutionsutskottets sida kallsinnig. Jag har konstaterat det, och jag får väl överväga i vilket sammanhang jag skall återkomma.
Herr talman!

Sedan vill jag bara beträffande de redovisningar som gjorts ifrån Kommunförbundets sida säga att jag här har det brev som gått ut till vissa kommuner som frågat om de juridiska bitarna i det hela. Där är det från förbundets sida klart fastslaget att man inte kan gå andra vägar än dem som jag tidigare refererat och som också utskottet förordar.
Herr talman! Bara en sista sak till Karl Boo. Jag kanske kan få ge den rekommendationen att han i egenskap av ordförande i Kommunförbundet sätter sig tillsammans med juristerna och där tittar igenom detta ordentligt. Han kan då fundera på alla de konsekvenser som den nya i och för sig bra lagstiftningen har, som öppnar möjligheter till att utbilda redan nu etablerade kommunalmän. Jag har sagt att det är bra. Men, Karl Boo, sätt er tillsammans med juristerna på Kommunförbundet och fundera över de här tingen, så kanske vi kan vara överens om dem i en senare debatt.
Herr talman! Jag vill bara helt kort säga till Paul Jansson att vi har haft diskussioner. Av dessa har framgått att den nya lagen skall tolkas på det sätt som utskottet nu understrukit. Från Kommunförbundets sida har vi varit angelägna att betona att vi inte skall byråkratisera mer än nödvändigt. Detta kan vara viktigt att ta med i bilden, därför att man annars kan bygga upp en förrapportering och liknande saker, vilket enligt min mening inte är nödvändigt. Det gäller bara att få ett grepp över de resurser som behövs i kommun och landsting för denna verksamhet.
Herr talman! Faktum kvarstår, Karl Boo. Kommunförbundet har i detta ärende till kommunerna givit rekommendationer, vilka senare visat sig inte hålla rent juridiskt.
I fråga om detta betänkande hålls gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet. I det följande redovisas endast de punkter, vid vilka under överläggningen framställts särskilda yrkanden.
I fråga om detta betänkande hålles gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet. I det följande redovisas endast de punkter, vid vilka under överläggningen framställts särskilda yrkanden. 4. att riksdagen beslutade anhålla att regeringen framlade förslag om att belopp likvärdiga med dem som nu anslogs till information om utvecklingssamarbete skulle utgå till frivilligorganisationernas information om nedrustningsoch FN-frågor.